Herr talman! Herr Kaijser har frågat mig om den omständigheten, att den nedgång i den totala ökningen av brottsligheten, som man enligt statsverkspropositionen ansåg sig kunna konstatera under år 1966, under det första kvartalet i år enligt de uppgifter som har lämnats av statistiska centralbyrån åter har förbytts i en stark ökning, föranleder några åtgärder och i så fall vilka. Under 1960-talet har antalet brott som har kommit till polisens kännedom ökat kraftigt. Ökningen var inte lika markant under år 1966 som tidigare och under de tre första kvartalen var siffrorna i stort sett oförändrade jämfört med motsvarande period året innan. Men under det senaste kvartalet har antalet kända brott åter ökat. Ökningen uppgår till omkring tio procent om man jämför med motsvarande tid förra året. Den förhållandevis mindre ökningen av brottsligheten under år 1966 har inte tillmätts någon avgörande betydelse vid prövningen av förslagen till anslag under andra huvudtiteln för nästa budgetår. Så t.ex. har polisväsendet tillförts väsentliga förstärkningar i såväl materiellt som personellt avseende. Om brottsligheten fortsätter att öka, kommer hänsyn härtill att tas i budgetarbetet vid bedömningen av polisens resurser, samtidigt som det igångsatta rationaliseringsarbetet intensifieras. Det är emellertid för tidigt att nu ta ställning härtill men jag följer utvecklingen med största uppmärksamhet.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för justitiedepartementet få framföra mitt tack för svaret. Jag konstaterar med tillfredsställelse att han följer utvecklingen med den största uppmärksamhet.

Nu har emellertid en stark ändring inträtt. Justitieministern säger att siffrorna för brottslighetens ökning under de tre första kvartalen förra året var i stort sett oförändrade. Det stämmer — ökningen uppgick bara till ungefär en halv procent. Under de första tre månaderna i år har ökningen varit 10 å 11 procent. För inbrottsstölder var ökningen 8 procent och för våldtäkter — där siffran i alla fall absolut är mycket liten — uppgick den till 27 procent. Beträffande mord, dråp och misshandelsbrott var ökningen 18 procent; där är antalet fall större, omkring 3000 personer — och den har alltså större betydelse. Däremot var det en viss nedgång av antalet rån, som utgjorde 13 procent, men det är också en sådan där liten siffra som spelar mindre roll. Det finns dessutom vissa andra tecken på upplösningstendenser som på sätt och vis förefaller vara nya åtminstone i efterkrigstidens Sverige. Jag tänker på den störning av mötesfriden som har förekommit så ofta under senare tid, inte minst den 1 maj. Jag tänker på de skändningar av främmande nationers flaggor o. s. v. som ju ger ett väldigt dåligt intryck utåt av förhållandena i vårt land. Alt detta skapar en viss oro, och från vår sida anser vi alltjämt att det finns starka skäl att ägna frågan ett större intresse och att ge polisen större resurser. Den personella ökning som polisen fick i år svarar egentligen inte mot mera än vad som förloras genom den arbetstidsminskning som inträffar under första halvåret 1968. Jag är tacksam för att justitieministern följer utvecklingen med största uppmärksamhet, och jag hoppas att åtgärder skall bli vidtagna.
Herr talman! Det är klart att varje fackminister helst ser att han får så mycket som möjligt med av kakan. Om jag skall skryta kan jag säga att justitiestaten fick 25 procent av alla inom statsförvaltningen nyinrättade tjänster. Jag kan därför inte påstå att vi har blivit misshandlade.

Herr talman! Det var intressant att höra det här lilla erkännandet. Jag är emellertid övertygad om att hade den ekonomiska situationen varit bättre så hade väl justitieministern varit mera tillfredsställd om han hade fått litet mera.

Herr talman! Herr Isacson har frågat om jag är beredd medverka till att det mellan Sverige och Danmark träffade avtalet om import av kött med reducerad importavgift av 15 procent tillämpas på ett sådant sätt att införseln kan ske under tidpunkt då tillförseln av svensk vara är som lägst, dvs. normalt under sommarmånaderna maj —juli. Den överenskommelse som herr Isacson åsyftar har redovisats i proposition nr 91 som f. n. behandlas av riksdagen. Enligt artikel 6 i överenskommelsen skall importen centraliseras till svenskt regleringsorgan. För att i görlig mån undvika störningar av den svenska prisbildningen skall regleringsorganet äga rätt att utnyttja importkontingent på det säsongmässigt lämpligaste sättet. Regleringsorganet skall emellertid eftersträva att fördela införseln jämnt över perioden. Uppgiften som regleringsorgan bör enligt propositionen anförtros föreningen Svensk kötthandel. Av det anförda framgår sålunda att det avses ankomma på regleringsföreningen Svensk kötthandel, som är sammansatt av företrädare för staten, jordbruket och handeln, att närmare ta ställning till köttimportens säsongmässiga fördelning.
Herr talman! Den aktuella överenskommelsen har väckt åtskillig irritation bland jordbrukare, och det må man väl ha förståelse för eftersom vi inom jordbruket för närvarande är i den situationen att vi har ett betydande köttöverskott som skall lyftas över samtidigt som vi på grund av överenskommelsen kommer att tvingas importera en kvantitet kött från Danmark och övriga GATT-länder. Jag tror emellertid att detta problem kan förminskas betydligt om det hanteras på ett riktigt sätt. Det är av den anledningen jag har tagit upp denna fråga. Om denna kvantitet skulle tagas in under en period när det säsongmässigt är brist på kött i landet, skulle det inte uppstå några större problem. Normalt är detta förhållandet under sommarmånaderna. Jordbruksministern har nu uttalat att denna köttimport som regel bör kunna utformas så att importkontingenten på säsongmässigt lämpligaste sätt utnyttjas. Jag tror att det är synnerligen väsentligt att det fastslås att man mycket noga skall iakttaga detta och inte i något fall ta in kvantiteterna under en period när det råder ett betydande produktionsöverskott som vi själva skall lyfta ut ur landet. Jordbruksministern känner allt för väl till situationen just nu. Jordbruket måste mot bakgrunden av det träffade avtalet minska mjölkproduktionen och slakta ut ett stort antal mjölkkor — jag vill erinra mig att det gäller 83—10 procent per år av beståndet. Detta kommer att innebära att vi måste lyfta över bortåt 20000 ton kött på exportmarknaden, samtidigt som vi nu tvingas importera den aktuella kvantiteten. Det är synnerligen väsentligt att det prisavtal som har träffats i alla delar kommer att uppfyllas, att alla störningar undviks och att priset kan hävdas. Jag har fördenskull bara velat fästa uppmärksamheten vid denna fråga i förhoppning om att jordbruksministern skulle medverka till att detta kan ske utan störningar för det svenska jordbruket. Jordbruksministern uttalar nu att det ankommer på regleringsorganet Svensk kötthandel att ta hand om detta. Jag hoppas dock att frågan kan lösas från jordbruksministerns sida genom ett påpekande, så att det hela kan löpa utan att den irritation som nu förekommer skall behöva bli ett problem också i framtiden. Det här gäller inte bara ett år utan sammanlagt två år, och vi vet inte vad som kommer därefter. Problemet kanske blir mindre då, men vi är just nu i en mycket besvärlig situation med det betydande överskott som vi har att lyfta över landets gränser. Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga.
Herr talman! Jag kan självfallet inte göra annat än att hålla mig till den text som finns i avtalet, och den har jag refererat. Jag hoppas att herr Isacson har förståelse för att jag inte gärna kan utfästa mig att påverka Svensk kötthandel i någon viss rikining i denna fråga. Det är riktigt att det förekommer en viss irritation över att vi tar in 2000 ton kött från Danmark under ett år, men samtidigt, herr Isacson, skall vi hålla i minnet att vårt land under praktiskt taget hela efterkrigstiden regelmässigt haft en köttimport från Danmark som varit väsentligt större än de 2000 ton som det nu rör sig om.

Herr talman! Herr Brundin har frågat mig om SAS” koncession på inrikestrafiken på något sätt är förbunden med villkoret att en viss trafiktäthet skall upprätthållas eller om SAS äger dra in turer efter eget gottfinnande. Den koncession som ligger till grund för SAS inrikestrafik i Sverige har meddelats det svenska moderbolaget ABA. Enligt koncessionen åligger det ABA att i skälig omfattning upprätthålla trafiken och täcka trafikbehovet på de linjer, som bolaget medgetts trafikera. Inställande av trafiken på någon linje för längre tid skall på förhand anmälas till luftfartsverket. Bolaget är vidare skyldigt att i den omfattning Kungl. Maj:t påfordrar bedriva regelbunden luftfart inom Sverige. Sådan skyldighet föreligger dock inte därest denna luftfart visar sig förlustbringande och överenskommelse om statligt ekonomiskt stöd till bolaget inte kan träffas.

Herr talman! Det står faktiskt i koncessionen § 9 att det åligger bolaget att »i skälig omfattning upprätthålla trafiken». Det är givetvis en definitionsfråga vad som är skäligt. En oskälighet den 3 maj kan inte användas som ett generellt utdömande i detta fall. Om man har klagomål mot bolagets service i olika former är det delvis ett annat problem. När vi i medkammaren i höstas debatterade samordningen mellan tåg och flyg tog vi också upp frågan om att flygresenärerna skulle meddelas i sådana fall. Det är klart att flygbolagen har haft vissa kapacitetssvårigheter. Man befinner sig i en ömsningsperiod mellan olika plantyper, och det är svårt att anpassa sig till den mycket snabba ökningen av flygtrafiken som har ägt rum. Men jag kan inte inse att de trafikstörningar som kan ha inträffat varit av den art att de berör de grundläggande koncessionsvillkoren. Sedan är som sagt göteborgarna mycket väl försedda med olika typer av trafikmedel. Här finns flyget, här finns tåget, där förbindelserna förbättrats utomordentligt på sista tiden. Jag kanske inte skall föra in Göta kanal i sammanhanget.

Herr talman!

Frågan ger mig anledning att lämna en kort redogörelse för de åtgärder som vidtas för att informera icke svensktalande befolkningsgrupper i Sverige inför trafikomläggningen. Syftet är självfallet att också dessa grupper skall få en fullgod information inför trafikomläggningen. Högertrafikkommissionen har en särskild arbetsplan för denna information. Kommissionen har ansett att det av praktiska skäl är nödvändigt att koncentrera informationsarbetet till det s.k. omställningsskedet, närmare dagen H. Som förberedande information utdelas ett par trycksaker på flera språk med fakta om högertrafikreformen. Kommissionen avser också att kort före dagen H tillställa alla i Sverige kyrkobokförda utlänningar en tryckt handledning om högertrafiken. Den motsvarar den handledning som på svenska kommer att gå till alla hushåll i landet. Den för utlänningar avsedda versionen kommer att tryckas på ett tiotal språk. Informationen genom radio och TV kommer också att få speciella inslag för befolkningsgrupper som inte förstår svenska. BL. a. blir det kortare programinslag i anslutning till filmer, barnprogram m.m., som man av erfarenhet vet att utlänningar i Sverige gärna ser och lyssnar till. Pausinslag i TV om trafik kommer att förses med text på olika främmande språk. Sommarens turistprogram i radion kommer med hänsyn till omläggningen att innehålla trafikinformation och pågå september månad ut. I melodiradion kommer kortare trafikinslag på de aktuella språken att sändas fortlöpande. Produktionsgruppen för trafikprogram vid Sveriges Radio kommer även att ta med information i redan etablerade programtyper som vänder sig till icke svensktalande befolkningsgrupper. De lokala trafiksäkerhetskommittéerna har till uppgift att inventera de grupper som måste få särskilt tillrättalagd information inför trafikomläggningen. I fråga om utländska befolkningsgrupper skall kommittén söka särskild kontakt, dels för att ge dem information, dels för att intressera dem att medverka i det lokala trafiksäkerhetsarbetet. Organisationer och företag kommer att samarbeta med högertrafikkommissionen och trafiksäkerhetskommittéerna i den här verksamheten. På arbetsplatserna kommer bl.a. särskilda affischer på skilda språk att påminna om trafikomläggningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kammaren för förtroendet. Herr Nyman är av familjeskäl förhindrad att själv ta emot svaret på den fråga som han ställt, varför jag å hans vägnar får tacka statsrådet Palme för ett enligt min mening mycket positivt svar i en viktig fråga. Min förvissning är den att herr Nyman kommer att ha precis samma uppfattning.
Herr talman! Alldeles överväldigad av detta vill jag i alla fall ge ytterligare en synpunkt till herr Peterson att framföra till herr Nyman. Det är ju så att de utlänningar som har ett djupt inrotat vänsterbeteende i trafiken i allmänhet varit här så länge att de kan svenska och alltså kan ta del av informationen på vårt språk. Har de varit så kort tid i Sverige att de inte kan svenska, har de i allmänhet kommit från länder med högertrafik, och då får de sannolikt lättare att anpassa sig till trafikomläggningen.

Herr talman! Låt mig bara förtydliga det hela på ett sätt. Jag har förvissat mig om att herr Nyman kommer att ha samma uppfattning som jag.

Herr talman! Herr Björk har i en interpellation frågat mig, om jag mot bakgrunden av hittills vunna erfarenheter av lagen om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet anser att lagen är meningsfull. Jag har låtit inhämta vissa uppgifter från polisoch åklagarmyndigheterna i Stockholm och Göteborg. Under åren 1965 och 1966 redovisades från Stockholm 1 043 ärenden med anledning av ifrågasatt samhällsfarlig asocialitet. Över tre fjärdedelar av dessa rörde män. I 30 fall överlämnades ärendet till åklagarmyndigheten, de övriga avskrevs. I endast ett av dessa 30 ärenden väckte åklagaren talan. Målet resulterade i beslut om intagning i arbetsanstalt men med förordnande om villkorligt anstånd med intagningen. I Göteborg antecknades 260 asocialitetsärenden åren 1965 och 1966. Flertalet gällde kvinnor. 16 ärenden, samtliga beträffande prostituerade kvinnor, överlämnades till åklagarmyndigheten. I sex av dessa väckte åklagare talan om intagning i arbetsanstalt. I fyra fall beslöts sådan intagning, samtliga med förordnande om villkorligt anstånd med verkställighet av domen. De relativt många ärenden som således har redovisats från Stockholm och Göteborg har i allmänhet inte innefattat någon mer omfattande undersökning och har därför inte tagit polisens utredningsresurser i anspråk i sådan omfattning som antalet ärenden kan ge sken av. Ofta har undersökningarna begränsat sig till lätt och snabbt genomförda kontrollåtgärder i fråga om påträffade personer som misstänkts för samhällsfarlig asocialitet. I Göteborg synes denna kontroll mestadels ha skett vid kortfattade förhör på gatan. Dessa undersökningsåtgärder får å andra sidan anses ha haft en uppgift att fylla i polisens arbete att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Enbart det förhållandet att förordnande om intagning meddelats endast 1 ett fåtal fall kan inte anses innebära att asocialitetslagen saknar mening. Av lagen följer att intagning i arbetsanstali skall ske endast om andra vårdformer, exempelvis intagning på alkoholistanstalt, eller hjälpåtgärder av mindre ingripande art, t.ex. anskaffande av arbete, socialhjälp och sjukvård, inte står till buds. I större utsträckning än intagning i arbetsanstalt syftar dessa vårdformer och hjälpåtgärder till att angripa orsakerna till den asociala livsföringen. Det kan därför sägas från samhällets synpunkt vara till fördel om ett ingripande av sådant slag kan ske i stället för intagning i arbetsanstalt. Vid bedömandet av asocialitetslagens betydelse måste därför hänsyn tas till i vilken omfattning som de redovisade ärendena har utmynnat i sådan tillrättaförande åtgärd. Av de uppgifter som har inhämtats framgår inte klart i vilken utsträckning polisens ingripanden enligt asocialitetslagen har lett till sådana positiva åtgärder. Man vet t.ex. inte i vad mån den kontakt som polisen har tagit med de socialvårdande myndigheterna i någon större utsträckning har resulterat i att dessa har gjorts uppmärksamma på personer, som inte tidigare har varit föremål för deras åtgärder. Däremot torde man kunna utgå ifrån att polisens ingripande i många fall har aktualiserat förnyade ingripanden från de sociala organens sida. Det har vidare framhållits i olika sammanhang att det behövs en lagstiftning på detta område för att polisen med framgång skall kunna bekämpa brottsligheten redan i dess grogrund och att ett upphävande av lagen skulle beröva polisen en av dess möjligheter att förhindra sådan brottslighet som bottnar i asociala levnadsförhållanden. Det finns således skäl som talar för att lagen fyller en uppgift när det gäller att ingripa mot och att avhjälpa asociala levnadsförhållanden. Därmed är emellertid inte sagt att lagen kommer att visa sig ha en sådan självständig betydelse i framtiden att den bör behållas. Med hänsyn till den förhållandevis ringa erfarenhet man ännu har av lagens tillämpning är det dock för tidigt att nu uttala någon bestämd mening i den frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Anledningen till att jag framställde denna interpellation var att jag hyste tvekan och tvivel i fråga om värdet av lagen om samhällsfarlig asocialitet. Det förefaller mig av intierpellationssvaret som om även justitieministern i någon mån delar denna tvekan och detta tvivel. Jag vill erinra om att lagen utgör en ersättning för den gamla lösdrivarlagen, som det tog så många år att äntligen få bort ur vår lagstiftning. Under denna långa tid diskuterades åtskilligt huruvida det verkligen skulle behövas en ny lag som ersättning för den gamla. Många hävdade att detta inte skulle vara behövligt utan att man kunde falla tillbaka på existerande vårdoch strafflagstiftning. Men så fick vi alltså ändå denna lag. Jag tycker det framgår redan av dess namn att det måste medföra betydande svårigheter att definiera vad det är man vill komma åt. Vad är samhällsfarlig asocialitet? När blir asocialiteten samhällsfarlig, och när skall de asociala veta att de själva faller under denna beteckning? Huvudpunkten i den nya lagen är ju stadgandet om att samhällsfarliga asociala människor, under vissa vagt angivna förutsättningar, skall kunna placeras på arbetsanstalt under två år. Man har bl.a. frågat sig vilka kategorier som skall drabbas av denna lag. Det är ingen tvekan om att speciellt de kvinnliga prostituerade står i blickpunkten. Nu kan det konstateras att samhällets och opinionens syn på prostitutionen är utomordentligt vacklande och oklar. Prostitutionen i och för sig skall inte kriminaliseras, det har den ena justitieministern efter den andra försäkrat. Men nog verkar skillnaden hårfin mellan kriminalisering och icke kriminalisering med en lag som innebär att enstaka prostituerade kvinnor i extrema fall skall kunna placeras på en av fångvårdens anstalter under två år, enbart på grund av sitt levnadssätt. Det finns över huvud taget olika opinionsvågor och olika attityder i hela denna fråga. Jag kan erinra om hur kvinnogrupper här i riksdagen för en del år sedan aktualiserade tanken på en kriminalisering av prostitutionen och även antydde möjligheten att samhället på något sätt skulle ingripa mot båda parterna i ett prostitutionsförhållande. Den tanken har numera fallit under bordet, och den var väl inte heller helt realistisk. Men när man då i stället får en lag som ensidigt riktar sig mot de prostituerade kvinnorna, kan det ju inte hjälpas att samhällets attityd här får en bismak av hyckleri och dubbelmoral. Det är väl alldeles klart att vi lika litet som något annat land skulle ha möjligheter till en utstampning av prostitutionen — för den händelse man nu skulle finna det önskvärt — men då kvarstår frågan i vilken utsträckning, i vilka fall man skall ingripa och med vilka motiv man skall ingripa. I den utredning som låg till grund för lagförslaget hävdades det bl.a. i mycket bestämda ordalag att samhället måste agera här, därför att prostitutionen och speciellt gatuprostitutionen ger upphov åt kriminalitet — synpunkter som i och för sig ifrågasattes av vissa remissinstanser men som ändå togs in i propositionen. Det förefaller väl här som om det saknas en verklig analys av problematiken. Den omständigheten att det kan förekomma kriminalitet och prostitution i vissa miljöer innebär ju inte utan vidare, att det är prostitutio nen som är orsak till kriminaliteten. Man kan med ett lika schematiskt uttryckssätt hävda att kriminalitet ger upphov åt prostitution i den meningen, att kriminellt belastade män skickar ut sina flickor på gatan. Man skulle då kunna driva tanken vidare och säga att man, i stället för att nu angripa prostitutionen i syfte att tränga tillbaka brottsligheten, kunde tänka sig att koncentrera alla krafter på bekämpandet av kriminaliteten och därmed också få en reducering av prostitutionen. I sin uppmärksammade bok Den ofärdiga välfärden har Gunnar och Maj-Britt Inghe ett kapitel också om prostitutionen. Jag kan inte referera hela dess innehåll men vill notera att makarna Inghe tydligen också uppfattar dagens situation så, att prostitution i Sverige fortfarande är straffbar. De antyder också en tvekan om den här nya lagen om samhällsfarlig asocialitet. De betonar hur litet man egentligen vet om heia denna problematik. Vissa elementära data känner man till, men i mycket är detta en vit fläck på välfärdssamhällets annars så detaljerade karta. Det sägs här — vilket jag tycker är rätt intressant — att många prostituerade har ett starkt behov av emotionella kontakter. Deras relationer till medmänniskorna behöver inte vara särskilt störda. Till en börian borde de därför ha stora möjligheter till återanpassning. När deras asociala livsföring fixerats till en vana blir detta givetvis svårare. Men samhället uppträder alltså snarast så att man ingriper med energiska åtgärder först på ett stadium när livsföringen har fixerats. Det sägs speciellt i propositionen att förutsättningen för ett ingripande är att det är fråga om ett levnadssätt under mycket lång tid. Makarna Inghe noterar vidare de sociala faktorer som kan bidra till förekomsten av prostitution. Låg lönestandard kan alltjämt spela en roll. De säger att man egentligen vet väldigt litet om den dolda prostitutionen; att det kan hända att hela panoramat här håller på att förändras. Det är rent av möjligt att den kvinnliga prostitutionen är på tillbakagång, men inte ens det vet man riktigt säkert. De engagerar sig för denna grupp. De hävdar att de prostituerade utgör en svårt åsidosatt grupp: de far illa, i varje fall periodvis, de riskerar stegrad sjuklighet, alkoholoch narkotikamissbruk, tvång och misshandel, psykiska skador och socialt förfall. Till sist tar makarna Inghe upp frågan: Vad kan samhället göra? Uppenbarligen väldigt litet. Vad man gör nu är i stort sett ineffektivt. Men de slutar ändå med kravet: Vi måste studera frågan på nytt, undersöka de prostituerades levnadsförhållanden och sociala relationer och söka oss fram till ett handlingsprogram som förenar effektiva åtgärder med demokratiska spelregler. Det blir säkert inte lätt och troligen inte billigt. Detta är en personlig meningsyttring av eti par sakkunniga. Det kan finnas andra synpunkter, men det allmänna intrycket är väl här att i den mån man vill göra någonting är det snarast fråga om en ökning av vårdresurser och en sanering av vissa sociala miljöer. Däremot verkar det utomordentligt tvivelaktigt om man egentligen vinner någonting alls med lagar av det slag som här diskuteras. Makarna Inghes försiktiga och förbehållsamma beskrivning av problemet kontrasterar för Övrigt mot de tvärsäkra och ganska fyrkantiga uttalanden som förekom i den utredning som ligger till grund för lagförslaget. När jag för några år sedan kom att intressera mig för denna fråga som tidningsman noterade jag att många av dem som menade att det behövs en ersättning för lösdrivarlagen hade den åsikten därför att de räknade med att få ett effektivt instrument mot sutenörerna, mot vilka attityden på goda grunder är mera entydigt negativ än när det gäller de prostituerade. Då hände det märkliga att när inrikesministern överarbetade utredningsmannens förslag uttryckte han samtidigt starka tvivel på att den nya lagen över huvud taget skulle kunna användas mot sutenörerna. Lagrådet hävdade som sin mening att det nog ändå skulle vara möjligt, och då gav inrikesministern med sig. Detta var dock inte precis ägnat att öka klarheten om vilka kategorier och vilka problem som lagen egentligen skall ta sikte på. Man får intryck av en liknande oklarhet när man studerar siffrorna från Stockholm och Göteborg. Justitieministern betonade att över tre fjärdedelar av dem som blivit berörda i Stockholm var män, och det uppfattar jag som en kommentar till förmodanden i pressen om att polisen mera intresserar sig för de prostituerade kvinnorna. I Göteborg tycks det förhålla sig tvärtom. Där gällde flertalet ärenden kvinnor. Man kan naturligtvis fråga sig varför polisoch åklagarmyndigheterna i dessa två städer tycks ha uppfattat lagens tillämpningsmöjligheter på olika sätt. Justitieministern betonade att de många utredningar som hade förekommit i och för sig inte varit fullt så arbetskrävande som man kunde tro. Det är intressant med hänsyn till polisens arbetsbelastning, men man kan väl då också fråga vilket värde mycket snabba och ytliga utredningar egentligen haft och i vad mån de har givit uppslag till några konkreta positiva åtgärder. När justitieministern säger att undersökningsåtgärderna har en uppgift att fylla i samband med upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet frågar jag mig ändå om det inte finns möjligheter att tillgodose behovet av ordning och säkerhet med andra medel än med den föreliggande lagen. Det är utan tvivel otillfredsställande att justitieministern tycks ha en nästan lika ofullständig bild som jag har av vad polisens praxis egentligen innebär, i vad mån den leder fram till några vettiga, praktiska och positiva åtgärder. Jag tillåter mig uttrycka förhoppningen om att man i framtiden skall hålla ett öga på detta problem i den prövning och omprövning av lagen som väl förr eller senare blir aktuell. När justitieministern till sist sade att det kan finnas skäl att ha en sådan här lagstiftning i syfte att kunna bekämpa brottsligheten anade jag en bristande övertygelse hos honom, och han har i varje fall inte anfört några speciella skäl för denna synpunkt. Mitt intryck blir alltså ändå till slut att också i de bästa av riken kan man ibland stifta dåliga och onödiga lagar.

Herr talman! När herr Björk tar upp frågan huruvida lagen om samhällsfarlig asocialitet är onödig eller ej, behandlar han den huvudsakligen med utgångspunkt från frågan om den kvinnliga prostitutionen. Det är klart att man kan ha mycket olika uppfattning om hur detta problem bäst skall angripas. Vad som uppkallade mig till ett yttrande är vad som förekom vid lagens tillkomst. Vid förarbetena till lagen deltog jag i en remissmyndighets överläggningar; det var i hovrätten för västra Sverige. Vi diskuterade den här frågan rätt grundligt, och vi var väl ganska överens om att lagen var svår att helt undvara, alldeles frånsett prostitutionsproblemet. Visserligen framhöll vi nog att de asociala element som man vill ha möjlighet att ta hand om måhända i första hand borde behandlas med kriminalpolitiska medel. Det gäller de rätt stora skador asociala element som på kvällarna bettlar påträngande och uppför sig otrevligt mot fredliga vandrare och som över huvud taset uppträder på ett så störande sätt att man inte kan begära att samhället skall tolerera det. I princip borde man väl, som jag ryss anförde, använda kriminalpolitiska medel mot dessa fridstörare och bötfälla dem. Men problemet är ofta att dessa personer saknar påvisbar inkomst. Många gånger har de sjukpenning eller annan form av socialhjälp, och i övrigt har de sina huvudsakliga inkomster av småbrottslighet — langning, häleri etc. — som inte framgår av deklarationer och taxeringar. Bötfäller man dessa människor, kan man i praktiken i många fall inte driva in böterna. Att begära förvandling av böterna till fängelse tjänar inte mycket till, eftersom lagstiftningen om förvandling i princip inte leder till förvandling av böter som den bötfällde saknar förmåga att betala. Det är ofta svårt att visa att en sådan här person har förmåga att betala böterna. Jag tror att just dessa grupper var ett inte oväsentligt element när man bedömde att lagen under nuvarande förhållanden tyvärr inte helt kan undvaras, även om avsikten kanske framför allt var att polisen skulle vidta åtgärder som inte ledde till frihetsberövande men som ändå rättade till de besvärliga förhållandena i det enskilda fallet. Med den utgångspunkten — om jag fortfarande bortser från problemet med de prostituerade — förefaller det mig som om principen att ingripande inte måste leda till yrkande om intagning på arbetsanstalt tydligt har kommit till uttryck i praxis. Vad som kanske är litet oroande är statistiken från Göteborg, där det huvudsakligen tycks vara så att man använt lagen i fall av prostitution.

Herr talman! Det framgick väl redan av mitt svar, och kanske även av herr Björks inlägg, att våra meningsskiljaktigheter i denna fråga inte är så förfärligt stora. Jag tycker dock att herr Björk kanske bedömde lagen litet väl ensidigt med avseende på dess tilllämplighet på prostitutionen. Av mitt svar framgick att tre fjärdedelar av antalet ingripanden som skett i Stockholm gällde män. Såsom svar på den fråga som herr Ernulf ställde kan jag upplysa om att nära hälften av dessa tre fjärdedelar var rena nykterhetsvårdfall och avfördes såsom sådana. Lagen har nu varit i tillämpning i drygt två år. Det är därför, som jag sade i mitt svar, ännu för tidigt att med någon bestämd mening yttra sig om huruvida lagen har en uppgift att fylla och huruvida den har varit verkningsfull. Att myndigheterna vid sin tillämpning av lagen helt och hållet har följt de intentioner som lagstiftarna uttalade vid lagens tillkomst framgår ju av de siffror som jag nämnde. I ett fåtal har ingripandena lett till någon påföljd enligt lagen. Det kanske bör tilläggas i det sammanhanget att ingen ännu har varit intagen på anstalt enligt lagen.

Herr talman! Jag kan instämma med justitieministern när han hävdar att våra meningsskiljaktigheter sannolikt inte är så särskilt stora. Justitieministerns tvekan kom till ännu starkare ut 2 tryck i hans andra inlägg än i interpellationssvaret. Det kan väl väcka vissa förhoppningar om att man så småningom ordentligt ser över denna sak. Jag är inte tillräckligt optimistik för att tro att riksdagen nu skulle vara mogen att avskaffa en lag som voterades igenom för bara tre år sedan. Jag fäste mig vid att justitieministern i sitt inlägg nämnde att åtskilliga av dessa fall i Stockholm var rena nykterhetsvårdfall. Då frågar man sig verkligen om det inte finns andra bestämmelser på andra lagstiftningsområden som hade varit fullt tillräckliga för de ingripanden det här gällde. En annan fråga som jag skulle ha lust att precisera är: Hur bedömer justitieministern lagens konstruktion?

Då undrar man vad det är för mening med en sådan konstruktion. Vad tror man sig vinna på den? Om det förhåller sig så som tycks framgå av makarna Inghes framställning, att den psykologiska otryggheten och kontaktlösheten är ett väsentligt inslag i bilden av de prostituerade, ökar man då inte snarast denna psykologiska otrygghet genom en sådan anordning, liksom vederbörandes beroende av de manliga beskyddarna? Och kan det vara ett önskvärt resultat ur samhällets synpunkt?
Herr talman! Det är klart att man kan tänka sig en sådan anordning som herr Björk nu åsyftade, alltså att öka polismans möjligheter att ingripa enligt nykterhetsvårdslagen och andra lagar. Den här aktuella lagen har dock bara varit i kraft drygt två år, och därför tycker jag att det ännu är för tidigt att ta upp saken. Men om några år skall väl en översyn av lagen komma till stånd, och då kan det mycket väl tänkas att den aspekten aktualiseras.

Herr talman! Internationaliseringen av såväl det personligt mänskliga livet som staternas liv har alldeles säkert kommit för att stanna. Den ökar i styrka, och vi söker ju som folk på skilda vägar att växa in i den nya tidens internationella gemenskap. I den situationen och med den utvecklingen måste det anses riktigt att vi som nation vidgar våra diplomatiska förbindelser. Vi slår som stat vakt om vår politiska neutralitet. Med den hållningen följer, såvitt jag kan förstå, förpliktelsen att på neutral grund diplomatiskt umgås med stater med skilda samhällsåskådningar. Naturligtvis kan vi inte ha diplomatiska förbindelser med alla stater på jordklotet, men det måste anses vara en riktig princip att upprätta både formella och reella diplomatiska förbindelser med de inflytelserika staterna i världen. I den motion, som föranlett utrikesutskottets utlåtande, föreslås att riksdagen skall besluta hemställa hos Kungl. Maj:t att snarast möjligt få till stånd en utredning rörande möjligheten av att upptaga diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten. Utrikes utskottet avstyrker — »icke någon riksdagens åtgärd». Utlåtandet är på en knapp sida och verkar ganska magert. Egentlig recit saknas. Någon bild av problematiken kring ackreditering vid Vatikanstaten får inte den som läser utlåtandet. Där meddelas att vårt land under hand har upprätthållit kontakt med Vatikanstaten i erforderlig omfattning då det gällt »ärenden av löpande natur». Man frågar sig: Finns det inte några andra ärenden som berör våra relationer till Vatikanstaten, utan bara »löpande ärenden»? Utskottet har vidare ett rätt märkligt uttalande. Utskottet säger att det inte har kunnat finna »några påvisbara nackdelar» i sakernas nuvarande ordning, d. v. s. i frånvaron av direkta diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten. Jag tycker nog att man får säga att det i sanning är måttliga anspråk som utrikesutskottet här har: inga »påvisbara nackdelar». Det angelägna i denna fråga är ju vad som positivt sett står att vinna genom att upprätta formell och reell diplomatisk förbindelse med Vatikanstaten. Utskottet säger vidare, att det inte heller i övrigt har kunnat finna skäl för att Sverige skall upprätthålla några diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten. Någon som helst redovisning av utskottets resonemang i detta avseende står emellertid inte att finna i utlåtandet. Det kan väl inte sägas vara arrogant om man påstår, att detta verkligen var ett magert utlåtande; det säger egentligen ingenting annat än nej. Man undrar om utrikesutskottet tror att frågan är så självklar, att den över huvud taget inte behöver belysas. Eller tror utskottet kanske att vi här i riksdagen är så ointresserade av detta ärende att det inte behöver ägnas särskild uppmärksamhet? Vatikanstaten är geografiskt sett en av de alira minsta stater som finns i denna värld. Men samtidigt är vi medvetna om att Vatikanstaten är en världsmakt. Påven och hans män har ett mycket stort inflytande i vår värld i dag. Romkyrkan synes genomgå en förändring i sin syn på de mänskliga relationerna. Påven reser till Jerusalem och håller tal, han far till New York och FN och håller tal i fredsfrågan, han gör märkliga uttalanden om sociala betingelser och mänskligt ansvar, och miljoner människor på olika håll i vår värld lyssnar till honom och tror på honom. Det förefaller som om någonting är på gång inom Romkyrkan och Vatikanstaten, som berör folkens och staternas liv. Iakttagare säger att för närvarande någonting håller på att ske inom protestantismen; man talar om en »väckelse till världen», d. v. s. till ett ökat ansvarstagande för de medmänskliga ekonomiska och sociala faktorerna. Jag är ingen expert på vad som händer inom Romkyrkan, men vad jag har läst ger mig anledning att tro att något liknande är på gång inom den romerska kyrkan. Det måste enligt min mening anses angeläget att vårt land har tillgång till direkta diplomatiska kanaler i Vatikanen. Det förefaller som om denna stat har vaknat inför u-landsfrågan — jag säger inte mer än »möjligen vaknat». Vi är alla medvetna om att ett av huvudproblemen i u-landsfrågan är frågan om begränsning av den explosionsartade befolkningstillväxten. Vi är också medvetna om att födelsekontrollen här spelar en betydande roll. På detta område har Romkyrkan hittills sagt ett hårdnackat nej, men det förefaller som om man börjar luckras upp i sin syn. Vårt land har känt sig som pionjär — och jag menar med rätta — i detta avseende. Vi har velat driva tanken att födelsekontroll måste vara en aktiv politik för att vi skall komma till rätta med den befolkningsexplosion som vi har att möta. Om nu situationen är den att Vatikanstaten, som övar ett så starkt inflytande på så många miljoner i vår värld, sakteliga börjar förändras — vore det då inte riktigt att vi som folk hade direkt tillgång till diplomatiska förbindelser med denna stat för att föreställa Rom vår grundsyn i detta avseende? Då kan man naturligtvis i konservativ iver säga: Vi får akta oss för att ge en hand åt Rom i religiöst avseende! Jag ser inte alls saken på det viset. Det är här inte fråga om ett religiöst ställningstagande, utan det gäller här politik. Romkyrkan är enligt sin teologi både stat och kyrka. Med Vatikanstaten borde vi umgås, ty den staten utgör en betydande del av världsgemenskapen. Det kan också tilläggas att vi i Sverige har cirka 30000 människor som tillhör den romersk-katolska kyrkan. Huvudsakligen torde det vara fråga om invandrare. Detta kommer alldeles uppenbart att skapa problem som också berör den svenska staten. Jag tycker att vi bör ha tillgång till direkt diplomatisk kontakt med den stat, som ytterst bär ansvar för dessa människor. Det är här fråga om mer än ärenden av löpande natur. Är det inte i detta sammanhang värt att observera, att Vatikanstaten av principiella skäl väl kan tänka sig underhandskontakter men inte direkt formella förbindelser med den som är ackrediterad i Rom? Det går alltså inte att förbinda dessa två poster. Det är fråga om att få till stånd en direkt förbindelse, hur den nu skall upprättas. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag har velat anföra dessa delvis principiellt grundade synpunkter. Jag tror att vi får anledning att återkomma till ärendet, och jag hoppas att utrikesutskottet som ju inrymmer en så prominent samling politiker då skall möda sig mer om sitt ställningstagande än vad man gjort denna gång. Åtminstone borde man vid redovisningen beflita sig om att ge en något klarare bild av situationen. Herr talman! Jag har som sagt inget Yrkande.

Herr talman! Att utrikesutskottet avgivit ett kort utlåtande behöver i sig själv icke innebära att utskottet också har betraktat saken såsom varande av mindre betydelse. Utrikesutskottet har i denna fråga haft en överläggning som i fråga om längden är likvärdig med vad som förekommit i många andra ärenden som det behandlat. Utskottet har dock enhälligt kommit fram till det ställningstagande som framgår av utlåtandet. Att nu motivera ett annat ställningstagande på det sätt som herr Sörenson gjort, nämligen med befolkningsfrågans utveckling och med att Sverige skulle kunna påverka katolska kyrkans framtida ställningstagande i detta avseende, torde vara att betrakta såsom något för långsökt. När det gäller våra förbindelser med Vatikanstaten upprätthåller vår romambassad, såsom framhålles i utlåtandet, kontakter av löpande natur. Romambassaden upprätthåller så goda kontakter som är möjliga med hänsyn till den försiktighet, som Vatikanstaten visar då det gäller att umgås med i Rom placerade ambassader, som representerar andra länder. Låt oss emellertid göra tankeexperimentet att vårt land skulle upprätta diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten. Det är troligt att våra kontakter med och våra informationer om vad som händer i katolska kyrkan då skulle kunna bli sämre än vad som nu är fallet. Den omständigheten att vår romambassad kan följa frågorna på så pass nära håll och har tillgång till den italienska pressen, där Romkyrkans åtgärder rapporteras, innebär nämligen att vi genom romambassaden kan få en ganska god bild av händelseutvecklingen. Om vi skulle öppna diplomatiska förbindelser direkt med Vatikanstaten, betraktar vi det som uteslutet att Sverige skulle kunna placera en ambassadör eller över huvud taget en beskickningsman i själva Vatikanstaten. Den uppgiften måste läggas på någon av våra ambassader, men den kan icke läggas på vår beskickning i Rom, ty en sådan ordning godkänner icke Vatikanstaten. Följden skulle bli att vi måste lägga detta arbete på vår ambassad i Bern exempelvis, eventuellt att någon som är hemmahörande på UD i Stockholm görs ansvarig för förbindelsen. Det hela skulle kunna leda till att vi finge sämre kännedom om händelseutvecklingen i Vatikanstaten än vi har för närvarande. En annan sak som spelar stor roll då man bestämmer sig för att öppna nya beskickningar är vår handel. I det här avseendet spelar ju inte handelspolitiken någon roll alls. Vi har nog den uppfattningen i utskottet, att Sverige nu saknar diplomatiska förbindelser med länder som det skulle vara motiverat att öppna sådana förbindelser med, inte minst mot bakgrunden av den handel som äger rum och som vi är intresserade av skall växa i fortsättningen. Detta är något om de motiveringar som har legat till grund för utrikesutskottets ställningstagande. Jag kan också som upplysning säga, att även svenska kyrkan har fått tillfälle att uttala sig. Svenska kyrkan har därvid inte uttryckt någon önskan om att vi skall öppna diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten.

Herr talman! Bakgrunden till de mo lar i sitt utlåtande nr 34, är den oroande utveckling, som kriminaliteten i Sverige företett under senare år. Av den statistik, som redovisades i årets statsverksproposition, kunde man visserligen utläsa att ökningstakten i brottsfrekvensen något dämpats. Men härvidlag torde man uppmärksamma två mycket väsentliga omständigheter, cels att statistiken påverkas av att folk numera i allt större utsträckning underlåter att anmäla brott, då det synes meningslöst med hänsyn till polisens begränsade resurser, dels att ökningen av grövre brott var markani. Nu har vi tillgänglig färskare siatistik, nämligen statistik från första kvartalet 1967 — den har något berörts tidigare här i dag. Jag vill ur den endast nämna några siffror.

Till polisens besvärliga arbetsuppgifter har dessutom här i Stockholm nu kommit bevakning av politiska demonstrationer av olika slag, framför allt utanför ambassaderna här i staden, vilka demonstrationer ju förekommer allt oftare. I detta läge är det enligt högerpartiets uppfattning ytterligt angeläget att tillse, att polisen får större resurser, att tillgängliga resurser utnyttjas på bästa tänkbara sätt och att ett bättre skydd ges polisen i dess mycket utsatta arbete. Bland de kusligaste företeelserna i samhället just nu är onekligen den tilltagande aggressiviteten mot ordningsmakten. Statistiken över misshandelsfall mot polismän är skrämmande. Under år 1965 ökade den med 40 procent, och under tiden januari 1965— oktober 1966 uppgick antalet till inte mindre än 950. Mot denna bakgrund och med hänsyn till de nyligen inträffade polismorden måste högerpartiets förslag om skrivelse till Kungl. Maj:t om såväl invaliditetsoch grupplivskydd som ersättning för kroppsskada för polismän anses synnerligen välmotiverade. Båda förslagen tillstyrkes också varmt av rikspolisstyrelsen och Svenska polisförbundet. Alla medger att utvecklingen numera leti dithän, att polismännen i sin tjänsteutövning ofta nödgas utsätta sig för betydande risker. Det är då samhällets oavvisliga plikt att så långt möjligt kompensera dem härför. Lämpligast synes detta kunna ske genom att polismännen tillerkännes invaliditetsoch grupplivförsäkring på siatsverkets bekostnad förslagsvis enligt det mönster som gäller för statstjänstemän med tjänstgöring utomlands. Mot detta förslag har invänts att denna fråga ligger inom det avtalsbara området. Enligt vår uppfatining bör detta emellertid ej hindra, att Kungl. Maj:t utan dröjsmål föranstaltar om den av oss föreslagna välmotiverade nya förmånen för polismännen. Mot förslaget om = ersättning för kroppsskada åt polisman har erinrats, att det inom Kungl. Maj:ts kansli pågår en utredning om skadeersättning åt statliga befattningshavare i allmänhet. Enligt vår mening är det ej försvarbart att av denna anledning dröja med införandet av bestämmelser rörande polismans rätt till ersättning för kroppsskada. Denna speciella fråga väntar nämligen sedan länge på sin lösning. En högermotion om utredning i ämnet redan av år 1958 bifölls, och år 1963 avgav den sakkunnige sitt betänkande. Det har varit ute på remiss och tillstyrkts av remissinstanserna. Något ytterligare dröjsmål borde därför icke vara nödvändigt. I detta sammanhang bör observeras att man tidigare kunnat utbryta sakskadeskyddet för polismän, varför något hinder att nu utbryta kroppsskadeskyddet ej bör föreligga. Vi måste hela tiden ha klart för oss att polismännen intar en särställning. Inga andra befattningshavare behöver utsätta sig för sådana risker till liv och lem i sin tjänsteutövning. Det kan inte vara rimligt att polismännen skall behöva avvakta långa och tidskrävande utredningar avseende hela komplexet om skadeersättning till statliga tjänstemän. Det borde enligt vår uppfattning vara en hederssak för statsmakierna att skyndsamt få till stånd mer tillfredsställande förhållanden när det gäller skyddet för vår polis. Så några ord om rationaliseringen av polisens arbetsförhållanden. Från högerhåll har vi upprepade gånger krävt förstärkning av polisens personella resurser. Endast delvis har vi blivit bönhörda, varför tillgängliga resurser alltjämt är otillräckliga. I det läget gäller det att utnyttja resurserna så effektivt som möjligt. Inom rikspolisstyrelsen bedrivs onekligen ett både omfattande och värdefullt rationaliseringsarbete, som avsatt flera goda resultat. Enligt högerpartiets uppfattning bör man emellertid kunna gå längre när det gäller förenkling av exempelvis utredningsförfarandet i vissa fall. Vi förordar därför en översyn av möjligheterna till förenklingsåtgärder utan att kravet på rättssäkerheten får eftersättas. Huruvida den av oss förordade översynen skall ske genom vidgade direktiv till trafikmålskommittén eller genom en särskild utredning, bör Kungl. Maj:t avgöra. En fortsatt rationalisering av polisens utredningsarbete är synnerligen angelägen, inte minst därför att den skulle medverka till en förkortning av tiden från brottets begående till målets avgörande. Det vore särskilt värdefullt med hänsyn till ungdomsbrottslingarna. Sammanfattningsvis vill jag säga, att cnighet inom utskottet vid bedömningen av den rådande situationen synas ha förelegat. Det är i fråga om angelägenheten av och takten för förbättringsåtgärder, som meningarna är delade. Vi som representerar högerpartiet vill inte längre åtnöja oss med besked om att visst utredningsarbete pågår, utan vi fordrar snara åtgärder, främst när det gäller skyddet av vår polis. Under åberopande av vad jag här har anfört ber jag att få yrka bifall till de vid första lagutskottets utlåtande fogade reservationerna nr 1 och 3 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I fråga om det särskilda invaliditetsoch grupplivskyddet för polismän liksom beträffande ersättning för kroppsskada å polisman kan jag i allt väsentligt instämma i vad berr Schött anfört.

Där har kanske i någon mån andra synpunkter varit bestämmande, men den grundläggande tanken är väl ändå, att om en viss grupp tjänstemän utsätts för speciella olägenheter så skall statsmakterna kompensera detta.

Beträffande ersättning för kroppsskada har vi den i dagens läge något egendomliga situationen, att skada på kläder och annan lös egendom, som en polisman åsamkas i sin tjänsteutövning, utan vidare ersätts av statsmedel — men inte kroppsskada. Det är en inadvertens som redan av den anledningen bör rättas till. Men det väsentliga är, som herr Schött har anfört, att polisen regelmässigt utsätts för stor risk för kroppsskada. Det är då i högsta grad rimligt att staten håller honom skadeslös. Jag vill i det sammanhanget dock tillfoga en specieli synpunkt. Den omständigheten att staten tillerkänner polismannen ersättning för kroppsskada, bör enligt min mening inte utan vidare leda till att staten avstår från att hos våldsverkaren kräva ut ersättningen i form av regresstalan. Jag tror det är viktigt för laglydnadens upprätthållande att den som misshandlar en polis får betala skadan genom att det allmänna kräver ut det av honom. Jag förmodar att detta är en synpunkt som herr Schött inte har någonting emot, men jag har bara velat komplettera hans uttalande. Beträffande kravet om utredning av polisens arbetsförhållanden är skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna — högerledamöterna — i sak mycket ringa. Herr Schött nämnde att meningarna delat sig om angelägenheten av åtgärderna och om den takt i vilken de bör vidtas. För min personliga del vill jag i allra högsta grad understryka vad herr Schött har anfört om angelägenheten av att man rationaliserar polisens arbete. De tre demokratiska oppositionspartierna har ju i år väckt en gemensam motion om utökning av polisens resurser. Den blev tyvärr inte bifallen av riksdagen. Det behövs dock både ökade personella resurser och rationalisering av arbetsförhållandena. Utskottets majoritet understryker detta mycket kraftigt. Man går så långt att man säger att till och med den åtgärd som reservanterna antyder som ett alternativ, nämligen utvidgade direktiv för trafikmålskommittén, möjligen kan vara förtjänt att övervägas. Problemet är om man skall tillsätta en utredning eller inte. Jag tror dock inte att detta är den viktigaste frågan. Det angelägnaste är att vi gör klart för oss att om vi vill begränsa brottsligheten, som ju ökar på ett oroväckande sätt, måste vi välja inte enbart målet utan också medlet, och dit hör att man ställer erforderliga resurser till polisens förfogande och att man ordnar arbetet rationellt. I fråga om den sista punkten, där det föreligger en blank reservation, vill jag göra ett litet förtydligande till min egen ståndpunkt. Utskottet skriver nämligen att de olägenheter som föreligger i fråga om dröjsmål med handläggningen av utredningen beträffande unga brottslingar inte kan avhjälpas genom tillsättandet av en utredning. Jag skulle vilja förtydliga det på det sättet, att det borde ha stått »kan inte under nuvarande förhållanden avhjälpas genom en utredning». Med den stora brist på utredningsresurser som polisen har kan man inte ge den förtur åt utredningar av brott av ungdomar som önskvärt vore, ty då skulle den grupp av ärenden som kommer i kön bli orimligt lång. Det är möjligt att man så småningom kan få anledning att återkomma på den punkten. Det är möjligt att vissa lagändringar här är önskvärda på längre sikt. Herr talman! Jag instämmer i herr Schötts yrkande om bifall till reservation nr 1 och i hans yrkande om bifall till utskottets hemställan i fråga om ersättning för polismans kroppsskada.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

Herr talman! I det föreliggande utskottsutlåtandet, som enligt sin rubrik handlar om >»vissa åtgärder till skydd för polisen», gömmer sig ett par frågor som knappast täcks av rubriken. Det gäller dels rationalisering av polisens arbetsförhållanden, som har varit föremål för de båda föregående talarnas anföranden, och dels också frågan om snabbare handläggning och förfarande beträffande brott, som be Om vissa åtgärder till skydd för polisen gåtts av unga lagöverträdare, där det inte ens föreligger något reservationsyrkande. Den sista frågan har föranlett mig att begära ordet. Det råder allmän enighet om den stora betydelsen av att samhällets åtgärder i anledning av brott begångna av unga bör följa så snabbt som möjligt på gärningen. Utskottet tycks också vara på det klara med att rådande förhållanden i detta avseende inte är tillfredsställande. När utskottet likväl avstyrkt motionen i denna del är det med motiveringen, att gällande bestämmelser fyller rimliga mått och att bristerna beror på de tillämpande organens brist på resurser. En utredning skulle då, anser man, inte kunna avhjälpa bristen. För mig som i egenskap av domare i min dagliga gärning har att handlägga sådana här ärenden finns det emellertid anledning att ge en något mera nyanserad bild av situationen än vad utskottet gör. Jag vill då först erinra om att den lag från år 1964 som reglerar handläggningen av sådana mål inskärper för åklagare, barnavårdsnämnder och domstolar vikten av skyndsam handläggning. För domstolarnas del har därjämte fastställts en kort frist, fjorton dagar, för målets utsättande till huvudförhandling. I anslutning härtill kan man konstatera att domstolarna såvitt på dem beror håller de bestämda fristerna, medan övriga medverkande ofta tar betydligt längre tid på sig. Det är möjligt att det kan vara svårt att sätta ut fasta korta frister för t.ex. barnavårdsnämnderna, men erfarenheten visar enligt min mening klart, att avsaknaden av frister i verkligheten medför, att kravet på skyndsamhet ofta inte beaktas i önskvärd grad. Det må tilläggas att enligt min erfarenhet från stockholmsområdet är de mindre kommunerna, sålunda de närmaste förortskommunerna runt Stockhom, i stånd att betydligt snabbare prestera sina yttranden än vad den sto Om vissa åtgärder till skydd för polisen ra kommunen Stockholms stad gör. Det antyder att det inte är så mycket en fråga om resurser som en fråga om organisation och intresse för de individuella fallen. Medan man skulle önska att sådana här mål kunde avgöras i varje fall inom ett par månader efter det att gärningen har blivit begången, är ju situationen i realiteten ofta den, att det kan dröja ett halvt eller ända bortemot ett helt år, kanske mer, innan målet kommer till avgörande genom dom. När man säger att de gällande bestämmelserna är tillfredsställande, vill jag peka på en punkt, där det fions anledning att göra en anmärkning. Gällande bestämmelser leder i ett avseende till onödig omgång. De medför nämligen, att yttrande från barnavårdsnämnd 1 vissa fall måste inhämtas två gånger i samma ärende, dels av åklagaren för bedömning av frågan om huruvida åtal bör ske och dels av domstolen såvida det ifrågasättes att påföljden skall bli överlämnande till vård enligt barnavårdslagen. Den <dubbelbehandlingen borde på något sätt kunna undvikas. Slutligen må framhållas att de dröjsmål som förekommer vid behandlingen av dessa ärenden vanligen till övervägande del gäller polisens handläggning av förundersökningen. I det avseendet finns över huvud taget inga särskilda föreskrifter utfärdade. Jag utgår emellertid ifrån att polisen trots detta är medveten om behovet av skyndsamhet i just dessa fall och att dröjsmålen beror på anhopningen av ärenden och begränsningen av resurserna. När det gäller polisens verksamhet är det också klart, att det förekommer fall där kravet på förtur är ännu starkare än vid ungdomsbrott i allmänhet. Jag tror dock att det vore befogat för polisen att i större utsträckning beakta behovet av skyndsamhet än vad som nu sker. I det läge frågan nu befinner sig har jag inte något yrkande att ställa, men jag har inte kunnat underlåta att fram hålla, att jag skulle ha önskat ett starkare engagemang i denna fråga än vad utskottet har presterat.

Herr talman! Utlåtandet nr 34 från första lagutskottet, som de tre föregående ärade talarna nu har ägnat uppmärksamhet, är egentligen ovanligt splittrat för att ha kommit från det utskottet. Det är i och för sig betydelsefulla frågor, som tas upp i de motioner som har föranlett utlåtandet.

Motionernas kläm är indelad i trenne olika yrkanden, av vilka det tredje i sin tur sönderfaller i två skilda avsnitt. Det är sålunda fråga om en vittomfattande motion. Vad först beträffar förslaget om ett särskilt invaliditetsoch grupplivskydd för polismän utöver det grundskydd, som tillkommer alla statstjänstemän, anser utskottet det rimligt att polismän ges någon form av kompensation för de risker och faror som de i många fall utsätter sig för vid utövandet av sin tjänst. Motionärernas förslag synes därvid vara en av de lösningar som bör övervägas, även om man kan förutsätta att polismän i många fall tecknat egna riskförsäkringar.

Utskottet kan därför inte tillstyrka motionerna i denna del. I motionernas andra punkt föreslås, att Kungl. Maj:t måtte framlägga förslag till ersättning för kroppsskada å polisman, inkluderande ersättning för sveda och värk samt framtida men, i sådan tid att bestämmelserna kan träda i kraft senast den 1 januari 1968. Utskottets tillfälliga majoritet har godtagit motionsyrkandet, dock med den ändringen att tiden för ikraftträdandet framflyttats till den 1 juli 1968. I detta avsnitt är det i egenskap av reservant, som jag vill redovisa en annan mening än den utskottet kommit fram till. Det är riktigt som det sägs att riksdagen 1958 med anledning av väckta och bifallna motioner beställde hos Kungl. Maj:t en utredning med uppgift att åstadkomma förslag till en utbyggnad av förordningen om ersättning till polismän för förstörda kläder att även gälla personskador. Denna utredning förelåg färdig 1963, och vid 1965 års riksdag framlades en proposition om ett ökat sakskadeskydd för polismän i tjänst. Denna proposition bifölls av riksdagen. Frågan om ersättning av statsmedel för kroppsskador som tillfogats polismän i tjänsten ansågs dock ha en större principiell räckvidd, och föredragande departementschefen ansåg sig inte kunna komma med något förslag i det hänseendet utan att, först ha undersökt problematiken beträffande ska Om vissa åtgärder till skydd för polisen deersättning till statliga befattningshavare i allmänhet. Då utskottet erfarit att arbete pågår inom Kungl. Maj:ts kansli i syfte att skapa underlag för en dylik samlad bedömning — detta har också bekräftats i ett svar på en enkel fråga, som justitieministern i dag lämnat i andra kammaren — har reservanterna ej velat godtaga utskotismajoritetens yrkande om en tidsbestämd beställning för frågans lösning. Även reservanterna understryker dock att förevarande spörsmål, varom utredning som sagt begärdes 1958, bör lösas snarast möjligt. Att direkt ange en tidsplan för proposition i frågan anser reservanterna inte möjligt utan tror att det är riktigt att riksdagen inväntar det sakmaterial som kommer att medge en cbjektiv bedömning av detta problemkomplex. Under punkt 3 a i motionen föreslås en utredning med syfte att rationalisera polisens arbetsförhållanden. Rikspolisstyrelsen har i sitt remissvar lämnat en redogörelse för den rationaliseringsprocess som pågår inom polisväsendet. Det förundersökningsoch utredningsförfarande som åvilar polisen är föremål för särskild uppmärksamhet. Styrelsen anser att det som håller på att ske inte för närvarande kräver några författningsändringar men tänker själv ta initiativ till dylika därest det erfordras. Rikspolisstyrelsen håller före att den utredning, som motionärerna Önskar, rent av skulle kunna verka hämmande på den utveckling som pågår. När sedan reservanterna med hänvisning till motionen framhåller att ett förenklat förfarande bör kunna accepteras vid förundersökning i anledning av mindre förseelser, bl.a. butiksstölder, så ligger det säkert mycket av värde i ett sådant resonemang. Men samtidigt får man väl ha klart för sig att förenklingen inte kan drivas hur långt som helst. Advokatsamfundet anmärker också i sitt yttrande, att exemplet med butiksstölder inte är så väl valt. En mänskligt sett ringa förseelse av det slaget kan för den misstänkte i vissa fall få rent förödande verkningar.

Utskottet avstyrker en särskild utredning även i detta avsnitt, under hänvisning i första hand till rikspolisstyrelsens remissyttrande och uppfattning att en utredning i angivet syfte snarare skulle hämma än gagna den utveckling som pågår vad gäller polisväsendets rationalisering. Jag kommer slutligen till motionens avsnitt 3 b. Där föreligger endast en blank reservation, men herr Alexanderson har berört det i sitt anförande. Motionärerna yrkar här en utredning för att åstadkomma snabbare handläggning av brott av unga lagöverträdare. Inte heller i den delen ger remissvaren något entydigt belägg för att inte polis, barnavårdsnämnd, åklagare och domstol skulle behandla dessa mål med den förtur och skyndsamhet som resurserna medger. Jag har i min hand bl.a. riksåklagarämbetets remissvar. Riksåklagaren säger att han vid sin inspektionsverksamhet inte kunnat finna annat än att man i alla händelser i normala fall följer de bestämmelser som finns, att dessa ärenden skall handläggas skyndsamt. Brister någonting så beror det på att man saknar tillräckliga resurser. Här nämns bl.a. de kommunala organen. Riksåklagaren anser att detta problem inte går att lösa på det sätt som motionärerna har föreslagit. Advokatsamfundet är inne på samma linje. Samfundet framhåller att det inte är möjligt att handlägga ärenden av denna natur alltför skyndsamt. »Särskilt när det gäller unga lagöverträdare är det av vikt att kravet på rättssäkerhet inte eftersättes>, säger Advokatsamfundet. Det är dessa synpunkter som har gjort att utskottet inte har kunnat följa motionärernas förslag på denna punkt. Vi har ju också sett att reservanterna inte heller har följt motionärerna på annat sätt än med en blank reservation. Det föreligger alltså inte något yrkande från deras sida.

Herr talman! Av herr Ernulfs anförande framgick att vi i allt väsentligt är eniga och att det är ytterligt litet som skiljer oss åt. Herr Ernulf utgick från att jag delar hans uppfattning att brottslingen ytterst skall vara ersättningsskyldig både när det gäller kroppsskada och när det gäller sakskada. Helt naturligt delar jag hans uppfattning på den punkten. Herr Alexanderson hade ett mycket värdefullt inlägg. Han berörde särskilt ungdomsbrottsligheten och framhöll hur angeläget det är att ärendena beträffande de unga brottslingarna handläggs snabbare. Jag är mycket glad över det anförandet, och i likhet med herr Alexanderson hade jag gärna sett ett starkare engagemang från utskottets sida i det avseendet. Även utskottets ordförande tog upp denna fråga. Han anmärkte att vi hade åtnöjt oss med en blank reservation. Jag vill till det säga att det finns all anledning för oss att återkomma på denna mycket väsentliga punkt, och det kommer vi också säkerligen att göra. Vi kräver också att rättssäkerheten ej får eftersättas. Jag underströk den saken i mitt första anförande, och jag vill även nu säga att vi givetvis, trots att vi önskar en snabbare handläggning av ärendena, styvt håller på att rättssäkerheten icke får eftersättas. Vi hoppas att trafikmålskommittén får vidgade direktiv och kan ägna sig åt frågan om en rationalisering av polisens arbete. Avslutningsvis vill jag säga — efter den positiva inställning från alla håll som har kommit till uttryck här i dag — att man kanske vågar hoppas att alla, när vi nästa gång skall handlägga statsverkspropositionen, är beredda att ge polisen de ökade resurser som är så nödvändiga. Justitieministern har tidigare i dag nämnt att han i år hade förmånen att få lägga beslag på 25 procent av alla nya statstjänster. Den siffran säger mig i första hand att polisen måste ha varit fruktansvärt underbemannad tidigare. Men jag konstaterar också att trots denna ökning så motsvarar inte polisstyrkorna vad som är erforderligt enligt rikspolisstyrelsens bedömning. Det är dock en av samhällets främsta uppgifter att kunna garantera medborgarna säkerhet till liv och egendom. Situationen är nu ytterligt prekär både i storstaden och i glesbygden. Huvudtemat i dag har dock gällt ökat skydd åt polisen. Det är nödvändigt att åstadkomma ett ökat skydd dels ur rekryteringssynpunkt, dels av rättviseskäl. Herr talman! Jag ber än en gång att få yrka bifall till reservationerna nr 1 och 3 och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan helt instämma i de synpunkter som herr Alexanderson framförde i sitt anförande. Ungefär samma synpunkter var uppe till debatt inom utskottet, även frågan om man inte i vissa fall borde kunna undvika att två gånger inhämta barnavårdsnämndens yttrande innan veder börande ungdomsbrottsling överlämnas till nämnden för åtgärder. Jag hoppas att denna detaljfråga skall kunna tas upp och lösas i något annat sammanhang. Även frågan om förtur för ungdomsbrottslingar vid polisutredningar är en sak som man bör allvarligt fundera på. Utskottet framhåller angelägenheten av att erforderliga resurser ställs till myndigheternas förfogande. När vi kommer därhän att vi får rimliga utredningstider inom polisväsendet, möjliggjorda genom bättre resurser och rationaliseringsåtgärder, tycker jag att vi på nytt bör ta upp frågan om att uttryckligen ge förtur åt utredning beträffande brott begångna av ungdomar. Jag har själv den erfarenheten från den domstol där jag arbetar att exempelvis klara överfall av ungdomar på fredliga medborgare gång på gång kan få ligga över ett halvår under utredning hos polisen beroende på dennas bristande resurser. Det är naturligtvis inte tillfredsställande att man, såsom jag häromdagen läste i en tidning, vid en domstol först 13 månader efter ett sådant klart överfall hade dömt tre nittonåringar till fängelsestraff. Det var visserligen fråga om ett mycket fult överfall, men reaktionen borde naturligtvis inte komma så långt efteråt — då förfelar den till stor del sin verkan. Vidare vill jag säga till herr Svedberg att det ingalunda var min mening att markera någon ideologisk skillnad när jag använde uttrycket »oppositionspartierna». Vi är säkerligen alla inom första lagutskottet av den uppfattningen att vi bör ha en effektiv polis. Jag kunde lika gärna ha begagnat orden högerpartiet, centerpartiet och folkpartiet. När herr Svedberg gjorde gällande att vi måste vänta på den allmänna utredningen beträffande kroppsskada för statstjänsteman innan vi kan bedöma polisens ställning i detta avseende blev jag något orolig.

Denna problematik är mycket invecklad och besvärlig. Skall vi gå igenom hela frågan om när statstjänsteman bör ha ersättning för skada som har förorsakats i tjänsten, får vi nog vänta flera år utöver de år som redan har åtgått för att fullfölja denna utredning. Jag tycker att det är nedstämmande att vi inte kunnat ena utskottet om att utsträcka polismännens rätt till ersättning för skada å lös egendom till att även avse ersättning för kroppsskada.

Herr talman! När det erinras om att denna fråga har varit uppe i riksdagen flera gånger tidigare och att det har uttalats att det bör anställas mera poliser, vill jag framhålla att detta inte är ett ärende som berör första lagutskottet, även om utskottet har skrivit positivt i saken. Första lagutskottet sysslar ju icke med vad sådana ting kostar — det är statsutskottet som handlägger sådana ärenden. Herr Ernulf var inne på förslaget om att ge ersättning för personskada till polismän i tjänst och erinrade om att det gick lätt att lösa frågan om sakskadeskyddet. Varför skall man då inte kunna ordna också detta med personskadorna, frågade han. Jag vill då framhålla att vi måste vara på det klara med att det inte gäller alldeles samma sak. I fråga om personskada för polismän finns det ändå ett grundskydd för polispersonalen genom sjukförsäkringen och yrkesskadeförsäkringen. Vad som här föreslås skulle vara ett till lägg utöver vad andra befattningshavare har möjlighet att få. Vid sakskador däremot kunde en polisman tidigare bli alideles utan ersättning om den som dömdes att betala skadestånd inte hade några tillgångar. Det är detta som är Gen väsentliga skillnaden. När det gäller ersättning för kroppsskador som drabbar polismän får man väl kanske inte alldeles förlora ur sikte att denna fråga, liksom frågan om invaliditetsskydd och grupplivskydd, också kan ses som en avtalsfråga. Det finns ju även andra arbetstagargrupper i statstjänst som får ta vissa risker, posttjänstemän, tullmän, viss vaktpersonal m.fl. Det är detta som i första hand motiverar de undersökningar som pågår för att söka lösa hela detta problem i ett något större sammanhang. Men jag vill understryka att även reservanterna klart framhållit att det är angeläget att denna fråga löses snarast möjligt. Vi menar att när man nu är i färd med att undersöka detta i departementet bör det väl inte ta alltför lång tid att klara dessa saker.

Jag vill meddela, att arbetsplenum torsdagen den 18 dennes kommer att hållas med början kl. 11.00 i stället för ki. 15.00, för behandling av ärendet om investeringsbanken. Bankoutskottets utlåtande i ärendet synes nämligen ej bli klart för bordläggning i morgon, och därför bör behandlingen ej ske på onsdag. Ett flertal andra ärenden föreligger dock för onsdagen.

Herr talman! Trygghet och solidaritet har blivit honnörsord på senare tid. Inte minst i den socialdemokratiska propagandakatekesen har de orden skrivits med fetstil. Solidariteten borde då inte inskränkas till att gälla enbart vissa grupper i samhället utan borde omfatta alla. Allmänna beredningsutskottets utlåtande, som vi nu behandlar, berör en grupp, nämligen de ensamstående, som uppenbarligen känner sig i allt högre grad ställda vid sidan av samhällets skyddsåtgärder. Frågan om inte en viss grupps intressen på olika områden kan integreras med andra gruppers är självfallet en problematik som kan diskuteras. Skall gränslinjen dras vid civilståndet? Skall inte de ensamstående plockas in i samhällsåtgärderna på samma sätt som andra grupper av människor? Utskottet anser påtagligen detta. Nu är det inte så ovanligt, som utskottet också låter antyda, att vi i vårt samhälle väljer att lösa problemen för vissa eftersatta grupper med ett samlande grepp. Vad de ensamstående beträffar är även reservanterna medvetna om att flera av de problem som tas upp i motionen redan uppmärksammats i en del utredningar. Andra av denna grupps frågor kan emellertid inte härledas till någon utredning, varför reservanterna anser att en kartläggning över hela fältet är befogad för att man verkligen skall kunna sätta in effektiva åtgärder inom en något så när rimlig tid i syfte att skapa rättvisa mellan de olika grupperna av människor. Det gäller här en stor grupp människor, 1 miljon i arbetsför ålder och sammanlagt 1,5 miljon personer över 21 år. Deras mest kännbara problem, som också tagits upp i motionen, är skattefrågor, bostadssvårigheter och vårdområdena. Skattesystemet borde utformas efter linjen familjer — de må bestå av en eller två föräldrar — som har vårdnaden om barn och de som inte har det. Barnen bör vara skiljelinjen. Vårt nuvarande system är utformat efter om vederbörande är gift eller inte. Två makar utan barn är uppenbarligen favoriserade. Inte heller tas vederbörlig hänsyn till försörjningsbördan. En ensamstående har i betydligt större utsträckning än vad som i allmänhet ar: tas försörjningsbörda gentemot släktingar. Bostadssituationen är betydligt svårare för de ensamstående. De får stå sist i kön, såvida de inte är direkta katastroffall. Och det skall i nuvarande bostadssituation till mycket för att klassas som sådana. Efter att ha sysslat åtskilligt med den bostadsnöd, som de abortsökande ofta befinner sig i, har jag fått detta skrivet liksom i eldskrift framför mig. De möts av nej och åter nej vid förfrågan om bostad, och de utgör en allt större grupp människor. De ensamstående behöver inte befinna sig i en direkt nödsituation för att känna sig åsidosatta. Utan försörjningsplikt får de inget bostadslån. I kön efter hemhjälp står de sist, och svårigheten att få in barnen på daghem behöver vi väl inte måla upp igen — den borde vi väl alla kunna utantill, även vad siffrorna beträffar. Det ligger i sakens natur att äldre ensamstående vid sjukdom och andra kristillfällen är mer utlämnade till samhällets vård än den som bor tillsammans med maka eller make och kan få en viss hjälp av den personen. Äldre frånskilda kvinnor och den grupp som vi kallar hemmadöttrar och har så mycket problem med, är i praktiken utomordentligt illa ställda i ekonomiskt avseende jämfört med änkor. I ett remissuttalande från Malmö stads socialvårdsstyrelse pekar man framför allt på svårigheterna att få bostad och önskvärdheten av barntillsyn under kvällstid. Vidare pekar man på det förhållandet att medan vissa grup Ang. åtgärder till hjälp åt ensamstående per av ensamstående har goda inkomster och kontaktmöjligheter, har andra mycket djupgående sociala störningar. I det senare fallet, sägs det i remissyttrandet, är civilståndet ofta en faktor med stor tyngd. Styrelsen vill inte tillstyrka en mycket omfattande utredning, men detta utesluter inte att en begränsad utredning av något av problemen kan vara motiverad. Fyra ledamöter av socialvårdsstyrelsen har dock reserverat sig och tillstyrkt att den yrkade utredningen bör komma till stånd. Till samma slutsats kom förra året även riksdagens andra kammare. Som kammarledamöterna torde erinra sig behandlade vi nämligen samma fråga vid 1966 års riksdag. Då stannade kamrarna vid olika beslut. Herr talman! Det är min förhoppning att första kammaren i dag skall ansluta sig till andra kammarens beslut från förra året.

Herr talman! Jag kan helt instämma med fru Hamrin-Thorell, men det är några frågor som jag särskilt vill uppehålla mig vid. Det är först skattefrågan. Vid årets riksdag har några högerledamöter i en motion föreslagit ett provisoriskt beslut om lättnader i den progressiva beskattningen av ensamstående. De orimliga marginalskatterna drabbar ensamstående skattskyldiga djupt ned i inkomstskikten. Den som taxeras som ensamstående behöver inte höra till höglönegrupperna för att skatten skall ta större delen av en inkomstökning. På familjepolitikens område är mycket ogjort, och nya reformer är att vänta. Familjepolitiska kommittén kommer troligen i höst att avge sitt första betänkande med förslag bl.a. angående familjebostadsbidragen. Vi är överens om att vi skall förbättra familjepolitiken, men i samband med nya reformförslag måste man kunna redogöra för vilken övervältringseffekt reformen får. Reformerna drar med sig stora kostnader. Mycket betalas visserligen av familjerna själva under den tid då de inte har de stora barnkostnaderna, men de ensamstående är också i hög grad med och betalar. Vi måste ha klart för oss hur vi fördelar bördorna, och det har vi inte nu. Fördelningen bör vara rimlig och rättvis. Jag vill också nämna något om våra pensionssystem och ATP-änkepensionen. Dessa är knutna till efterlevande make och barn. Inom ATP utgår ej änklingspension, och detsamma är förhållandet i många andra pensionssystem. De efterlevande till ensamstående utan barn, t.ex. föräldrar och syskon som kanske mer eller mindre varit beroende av den avlidnas inkomst, kan komma i en mycket svår ekonomisk situation. Inom gruppen ensamstående finns det onekligen flera kategorier som skulle behöva ökat stöd från samhället för att kunna lösa sina problem. Det måste vara värdefullt att få en allsidig och samlad översyn av de problem som möter de ensamstående. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Eftersom denna fråga varit föremål för riksdagens behandling både 1965 och 1966, kan även jag göra argumenteringen ganska kortfattad. Jag anser — och så har också utskottets majoritet ansett — att det finns ett grundläggande metodfel i motionen och reservationen. Avgörande för deras ställningstagande är ju <civilståndet. Man buntar ihop 1,5 miljon svenskar som har den gemensamma nämnaren att de är ensamstående, och så vill man göra en totalutredning av deras behov. Liksom tidigare har utskottet ansett att detta är en mycket olämplig utredningsmetod och att man bör angripa delfrågorna var för sig och i sitt sammanhang. Motionen är väl också ganska orättvis när den talar om försummade grupper, som om detta skulle vara ett riktigt epitet för alla ensamstående. Man säger i motionen rent av att de ensamstående mest känner sig som »skatteobjekt>. Om det har förekommit försummelse mot vissa minoriteter under den tid man byggde upp de stora generella folkförsäkringarna, så kan det nog sägas att läget är ett helt annat i dag. Just minoriteternas problem angrips ju nu systematiskt och energiskt, och det pågår en intensiv tävlan mellan de politiska partierna om att vara med om att upptäcka och undanröja de sociala vita fläckarna. Praktiskt taget ingen minoritetsgrupp bland vår befolkning blir bortglömd under denna aktiva uppsökande sociala politik. Det betyder förvisso inte att allt är välordnat och tillfredsställande i dag. Tvärtom finns det väsentliga ting att uträtta även framgent, men det vore orättvist att tala om de ensamstående som bortglömda eller försummade grupper.

Jag kunde fortsätta uppräkningen av åtgärder och aktuella utredningar som berör just de områden och grupper som reservanterna och motionärerna tar sikte på. Den uppräkning som utskottet har gjort är alls inte fullständig. Jag tror att det vore oklokt att tillsätta en total utredning som skulle omfatta alla ensamstående. Man skulle därigenom riskera att i åratal fördröja reformarbetet. Detta är en väsentlig invändning. Frågorna bör lösas utan att klumpas samman i en mammututredning. Många av dessa frågor, exempel Ang. åtgärder till hjälp åt ensamstående vis skattefrågan, kan inte lösas separat för de ensamstående utan måste ses i sitt stora sammanhang som berör även gifta. Så är det också med bostadsfrågan. När utskottsmajoriteten avstyrker motionerna vänder man sig inte mot motionernas syfte, inte heller mot innehållet i reformarbetet, utan vi har sett ärendet som en metodfråga. Vi har inom utskottsmajoriteten ansett att motionärernas och reservanternas linje är mindre väl lämpad ur praktiska synpunkter för att främja de goda syftena. Med dessa argument ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Uppgifterna byggde på statistik som har lämnats av universitetspedagogiska utredningen. Naturligtvis kan det finnas en hel rad skäl till att studenter, som skriver in sig vid universiteten, inte orkar med att fullfölja sina studier. Utredningen och rapporten pekade i första hand på den bristande studievägledningen. De som kommer nya till universiteten vet i själva verket inte vad de har gett sig in på, de vet inte hur de skall lägga upp sina studier, de har inte någon riktig studieteknik o. s. v. Nu kan man naturligtvis säga att det finns studierådgivare.

Studieavbrott och studieförseningar utgör inte bara personliga tragedier för många — både psykiskt och ekonomiskt — utan också en stor ekonomisk förlust för samhället. Man har räknat ut — det har skett genom socialsekreteraren hos Sveriges förenade studentkårer — att förlusten för samhället utgör ungefär 700 miljoner kronor om året. Det är alltså inte små summor det gäller i detta fall. Om man hade satsat — som vi vid flera tillfällen har föreslagit — mera på studierådgivning är det troligt att många av dem som nu inte fullbordar sina studier skulle ha nått fram till sitt mål. Nu kan man naturligtvis fråga vad detta har med det utlåtande vi nu skall behandla att göra — utlåtandet gäller ju motionsverksamhet för studerande. Men när allt kommer omkring har nog även "den saken ett visst, man vågar kanske påstå ett stort samband med misslyckande i studierna. Dålig fysik betyder i allmänhet minskad motståndskraft mot psykiska påfrestningar.

En god kondition ger ökade möjligheter att genomföra studierna på ett effektivt sätt.

På 70 000 studenter har man åtta och en halv idrottsledare. Medan ungdomarna går i grundskolan och på gymnasiet har de regelbundet gymnastik, men så snart de har lämnat dessa skolor och skall fortsätta sina studier vid universitet och högskolor är de praktiskt taget lämnade vind för våg. Departementschefen anför att han finner denna proportion — alltså åtta och en halv idrottsinstruktör på 70 000 studenter — vara väl avvägd. Jag tycker att detta verkar minst sagt egendomligt. Motionsidrott måste nämligen lika väl som studierådgivning ha en oerhört stor betydelse för studieresultatet. Skulle man för en utlänning tala om hur illa vi har det ställt i detta avseende vid våra svenska universitet skulle man väl knappast bli trodd. Utlänningen skulle säkerligen mena att denna organisation i gymnastikens hemland Sverige måste vara mycket väl utbyggd.

Han har tagit med två slags kostnader, nämligen för det första utbildningens driftkostnader och för det andra förlorad arbetsförtjänst. Enligt de beräkningar som han gjort kostar studieavbrotten 350 miljoner kronor och studieförseningarna 322 miljoner kronor, totalt alltså 672 miljoner kronor årligen — och denna siffra anses vara lågt räknad. Det är alltså ingen överdrift att påstå att det rör sig om cirka 700 miljoner kronor. Denne socialsekreterare gör också en annan uträkning.

Det måste alltså vara en mycket god investering att satsa på bl.a. just att ge de studerande större möjligheter till motionsidrott. I motioner har det föreslagits, i enlighet med tankegångar som har kommit fram från Riksidrottsförbundet och Sveriges förenade studentkårer, att man skulle inrätta ytterligare fyra och en halv idrottslärartjänster. Det skulle innebära att de fyra gamla universiteten får tre idrottslärare i stället för två, och att det nya universitetet i Umeå skulle få en hel tjänst i stället för nu bara en halv tjänst. Det skulle naturligtvis ha varit riktigt av oss reservanter att ha tillstyrkt motionerna, men vi känner ju alla till vilket kärvt ekonomiskt läge vi har. Därför har reservanterna nöjt sig med att föreslå ytterligare en och en halv tjänst.

Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I statsutskottets nu aktuella utlåtande behandlas såväl hälsooch sjukvården som motionsverksamheten för studerande. Jag skall uppehålla mig vid den senare delen, som vi i vanliga fall brukar kalla studentidrotten, och jag gör det i min egenskap av motionär i ärendet. Varje vår har vi här i riksdagen dis kuterat studentidrotten och storleken av det statliga stöd som bör lämnas denna. De senaste åren har hänvisats till pågående utredning i ecklesiastikdepartementet. Det är resultatet av denna utredning som Kungl. Maj:t nu efter vissa justeringar presenterar. Utan tvekan har departementsutredningen varit värdefull, även om vissa avsnitt av den blivit föremål för hård remisskritik. Genom utredningen har nämligen ånyo bestyrkts, såsom här nyss framhållits, att regelbunden motionsutövning är av största betydelse för de studerandes både fysiska och psykiska hälsa. Ingen torde heller längre förneka att det föreligger ett klart samband mellan fysisk kondition och prestationsförmåga i studierna. Med hänsyn till samhällets betydande kostnader för den högre utbildningen måste det därför vara angeläget rent nationalekonomiskt att effektivt stödja motionsverksamheten bland de studerande. Herr Axel Andersson har ju närmare utvecklat detta på ett sätt som gör att jag helt kan instämma med honom. Beträffande huvudmannaskapet för verksamheten föreslås nu den ändringen att detta överflyttas från utbildningsanstalterna till de studerandes organisationer. Med hänsyn till att studentorganisationerna accepterat detta har vi motionärer trots tveksamhet om detta är lyckligt ej anmält någon avvikande mening. Det finns emellertid all anledning för oss att i det nya läget understryka att det är nödvändigt med ett mycket nära samarbete mellan kårorganen å ena sidan och studentidrottsföreningarna, Riksidrottsförbundets övriga organisationer och den kommunala förvaltningen å andra sidan för att verksamheten skall kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Riksidrottsförbundet har också i sitt yttrande över utredningen speciellt understrukit detta. Enligt propositionen skall givetvis de studerande även vid universitetsfilia lerna bli delaktiga i den organiserade motionsverksamheten. Men trots detta utrustar man inte filialorterna med egna kårortsnämnder. Vi motionärer anser det orealistiskt att räkna med att huvudkårortens organ skall kunna få den erforderliga kontakten med filialortens kommunala organ och idrottsorganisationerna där. Därför hade vi önskat ett uttalande från riksdagens sida att filialorterna borde utrustas med egna kårortsnämnder. Statsutskottets utlåtande tyder på att utskottet ej bestrider riktigheten av motionärernas bedömning men att utskottet med hänsyn till den kostnadsökning förslaget innebär ej anser sig kunna biträda detta nu. Skrivningen att utskottet »anser inte tillräckliga skäl föreligga att föreslå riksdagen att nu göra något generellt uttalande om en utvidgning av bidragssystemet till ytterligare orter» tyder också härpå. Det torde för oss motionärer finnas all anledning att återkomma på denna punkt. Vidare hade vi motionärer hemställt att riksdagen måtte uttala att vid beräkning av statsbidrag dels någon hård gränsdragning mellan <motionsidrott och tävlingsidrott ej skulle göras, dels ock gruppstorleken skulle anpassas efter de olika idrottsgrenar som bedrives, så att man inte hindrar en naturlig utveckling av idrottsverksamheten. Även om utskottet på dessa punkter föreslagit att motionerna ej skall föranleda någon åtgärd, är utskottets skrivning i sak tillräckligt positiv för att vi motionärer i nuläget med nöd skall kunna acceptera den. Detsamma kan man tyvärr ej säga om skrivningen i anledning av motionärernas önskan om ett uttalande att lokalfrågorna bör uppmärksammas vid den fortsatta universitetsutbyggnaden. &Lokalfrågorna beröres mycket litet i propositionen. Även i den föregående utredningen synes man ha tagit för lätt på denna fråga. Rent otrolig är exempelvis den uppgift om planeringssituationen i Stockholm som framgår av ett protokoll fört vid ämneskonferens för studentidrott på universitetskanslersämbetet den 13 januari i år. Där uttalade inspektorn för idrottsundervisningen vid Stockholms universitet, professor G. Korlén, att han anser läget i Stockholm vara synnerligen oroande på lokalsidan. I frescatiprojektet finns ingenting nämnt om lokaler och anläggningar för motionsidrott fram till år 1975, och ingenting är projekterat eftersom inga direktiv funnits. Jag frågar: Kan man verkligen efter att ha tagit del av detta säga, att något uttalande från riksdagens sida ej erfordras? Är planeringen på andra håll lika dålig, då finns — menar jag — all anledning att känna stor oro. Hur långt har exempelvis i Umeå planerna på en simhall där avancerat? Det är en fråga som har ställts tidigare och det har då klargjorts hur utomordentligt angeläget det är, att vi på universitetsorterna har ordentliga idrottsanläggningar, inte minst simhallar. Slutligen hade vi motionärer hemställt att statsbidraget till kårorganen skulle uppräknas, så att tre tjänster skulle finnas vid vardera av de fyra större kårorterna och en tjänst i Umeå. Man skulle härigenom komma upp till sammanlagt tretton tjänster på 70 000 studerande, Enligt vår uppfattning är detta ett minimum, bl.a. med tanke på de kvinnliga studerandena och möjligheterna att ordna motionsverksamhet för dem. Utskottsmajoriteten ställer sig här, som vi vet, helt avvisande till varje ökning utöver propositionens förslag, medan en minoritet i reservation delvis stöder motionärernas hemställan. I det läget har jag endast att yrka bifall till reservationen, ehuru jag anser att även den är otillfredsställande. Avslutningsvis skulle jag vilja säga, att propositionen givetvis innebär ett större stöd än tidigare åt studentidrotten. Vad vi får uppleva i dag är givetvis ett fall framåt. Men alltjämt är det statliga stödet direkt otillräckligt. Låt mig bara erinra om målsättningen för denna verksamhet. Den är blygsam — 50 procent av de studerande skall en gång i veckan delta i organiserad motion. Slutmålet måste givetvis vara ett helt annat. Som herr Axel Andersson framhållit framstår även vid internationella jämförelser vårt stöd till studentidrotten såsom synnerligen blygsamt. Nu pågår ju en stor idrottsutredning beträffande samhällets stöd åt idrotten, och vi får väl hoppas att den utiredningen också ägnar den del av verksamheten som här är aktuell stor uppmärksamhet. För oss motionärer finns det all anledning att återkomma. Jag vill i dag slutligen endast erinra om att årets motion är framburen av representanter för fyra partier i båda kamrarna. Herr talman! Jag ber än en gång att få yrka bifall till reservationen.